Fru ålderspresident! Lars Hjälmered har frågat om jag är beredd att vidta åtgärder för att tillmötesgå Moderaternas krav på fler poliser för att möta behoven i Göteborg och på andra orter i Sverige. En av utgångspunkterna i den nya Polismyndigheten är en polis närmare medborgarna. Det innebär att det lokala arbetet ska vara basen i myndighetens verksamhet, med ökad närvaro och tillgänglighet som grundas på lokala förutsättningar och behov. Myndigheten har genomfört en förflyttning av resurser till lokalpolisområdena, ett arbete som kommer att fortsätta under detta år. Polismyndighetens omfattande uppdrag innebär dock svåra avvägningar när det gäller resursfördelning mellan olika angelägna arbetsuppgifter och geografiska områden. För att ge Polismyndigheten möjlighet att öka antalet anställda har regeringen föreslagit och aviserat tillskott till Polismyndigheten på över 2 miljarder kronor. Det är dock Polismyndigheten själv som ska besluta om vilken kompetens som bör rekryteras. Hittills har myndigheten beslutat att öka antalet poliser med 1 500, och antalet civilanställda ökade med fler än 1 000 personer under 2016. Detta innebär att myndigheten inom några år kommer att ha fler än 30 000 anställda, som tillsammans kan arbeta för att förebygga och bekämpa brottslighet. Vi satsar alltså mer pengar på polisen än någonsin tidigare, och det finns fler polisanställda i Sverige än någonsin tidigare. Men det är Polismyndigheten som avgör hur myndighetens resurser ska fördelas internt inom organisationen och vilka åtgärder som behöver vidtas för att fullgöra de arbetsuppgifter som myndigheten har. I enlighet med detta har rikspolischefen nyligen aviserat ett anställningsstopp vid de nationella avdelningarna för att i stället kunna prioritera det lokala polisarbetet. Jag kommer även i fortsättningen att noga följa hur Polismyndigheten använder sina resursförstärkningar och hur man arbetar för att säkra intentionerna med polisreformen. Då Lars Hjälmered, som framställt interpellationen, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav tjänstgörande ålderspresidenten att Ellen Juntti i stället fick delta i överläggningen.
Fru ålderspresident! Anders Ygeman avslutade den förra debatten med att alliansregeringen kunde ha gjort mer - det håller jag med om. Vi gjorde väldigt mycket, men det är klart att vi kunde ha gjort mer. Men verkligheten har också förändrats de senaste två och ett halvt åren, då den nuvarande regeringen har varit på plats, åtminstone när det gäller till exempel gängskjutningar. Denna interpellation har ställts av Lars Hjälmered för att det behövs fler poliser i Göteborg. Som exempel har han nämnt polisområdet i södra Göteborg, där Landvetter, Mölndal, Askim, Frölunda och Tynnered ingår. I detta område bor ungefär 200 000 människor. Exempelvis Frölunda och Tynnered är ganska belastade av grov brottslighet. Det ska finnas 200 poliser där, är det tänkt, men i dag finns bara 180. Det är ganska stor skillnad. Det kanske inte låter som mycket, men 20 färre än vad det ska vara gör stor skillnad. Jag bor själv i Landvetter, och det är ganska stort. Jag ser i princip aldrig en polisbil där över huvud taget. Bara de senaste månaderna har det skett grova våldsbrott, rån och massor av stölder. Det skulle verkligen behövas poliser där. Vi moderater har föreslagit att det ska bli minst 2 000 nya poliser. Vi har också budgeterat för att poliserna ska få högre lön. Regeringen har, som Ygeman säger, budgeterat 2 miljarder, men merparten av de pengarna kommer efter valet 2018. Jag sa också i den tidigare debatten att otryggheten ökar, och polisen är i kris. Nationella trygghetsundersökningen visar till exempel att 30 procent av kvinnorna är rädda i sitt eget bostadsområde. Det är helt förfärligt! Förtroendet för polisen minskar, och det är inte konstigt. När grova brott begås kommer inte polisen, eller så kommer man väldigt sent i alldeles för många fall. När det gäller utredningar vittnar människor om att de knappt hinner göra en anmälan förrän de med posten nästa dag får besked om att utredningen är nedlagd trots att det finns uppgifter att gå på och vittnen som skulle kunna höras. Då är det självklart att förtroendet för polisen sjunker. Ygeman säger också att det i dag finns väldigt många poliser och civilanställda i Sverige. Så kan det vara, men det finns också betydligt fler människor i Sverige. När man jämför antalet poliser med invånarantalet är det alltså, enligt vad som stod i Polistidningen för ett tag sedan, färre poliser per invånare än någonsin tidigare. Det är väldigt illa. Det är ett akut läge. Vad tänker Ygeman göra för att se till att det blir fler poliser och att de stannar i jobbet så att människor i Sverige får bättre trygghet än nu?
Fru ålderspresident! Bara så att vi har siffrorna klara för oss: Det har aldrig varit fler polisanställda i Sverige än nu. Inte någon gång under någon moderatledd regering har det satsats mer pengar på polisen än nu. Aldrig förut har det funnits så många anställda inom polisen som nu. Däremot stämmer det att vi har lite för få polisutbildade, men det beror på att polisutbildningen tar två och ett halvt år, och den dimensionering vi har nu är den som den moderatledda regeringen gjorde. Det är ni som bär ansvar för dimensioneringen, Ellen Juntti, inte jag. Vi satsar mer pengar på polisen. Vi ökar polisresurserna med ytterligare över 2 miljarder kronor. Till detta ska läggas de stora satsningar på Säkerhetspolisen som vi gör kommande år med över 650 miljoner kronor. Under den tid jag har suttit som inrikesminister har vi också ökat polisens budget. Det är därför vi nu har mer polisresurser än någonsin tidigare. Det är därför vi nu har fler polisanställda än någonsin tidigare. När Ellen Juntti frågar vad jag ska göra är mitt svar mycket enkelt: Vi ska fortsätta. Det ska bli fler poliser, fler polisanställda och bättre lagstiftning. Men det är Polismyndigheten själv som ska avgöra mixen mellan poliser och civilanställda. Det är Polismyndigheten själv som ska avgöra var i landet de ska placeras och hur de ska agera. Vi har tilltro till Polismyndigheten och de hårt arbetande 29 000-30 000 polisanställda runt om i landet. De gör, i motsats till hur Ellen Juntti beskriver det, oftast ett heroiskt arbete för att säkra människors trygghet.
Fru ålderspresident! Statsrådet Ygeman tar upp hur många anställda det är inom polisen, både poliser och civilanställda. Hans siffror stämmer säkert, men han säger inte ett ord om hur många människor det finns i Sverige. Vi har precis passerat tiomiljonersstrecket. Man måste också ta hänsyn till hur många människor det är i Sverige. Det har ökat betydligt. Antalet poliser eller polisanställda per invånare är ju det som är intressant. Låt mig komma tillbaka till det som hände i Rinkeby för några dagar sedan. Det är helt oacceptabelt att poliser blir attackerade på det sättet och att ungdomar kastar stenar på dem. Det är nästan på gränsen till mordförsök. Att få en stor gatsten i huvudet kan vara jättefarligt. I Rinkeby var det också ett trettiotal bilar som stacks i brand, och butiker plundrades. Utöver det misshandlades och rånades oskyldiga människor. Det är helt oacceptabelt. Dessa ungdomar är inga oskyldiga gullungar som har för lite att göra, utan många är grovt kriminella. Många är kriminella redan vid 15-16 års ålder. Vi moderater vill ta bort straffrabatten för dem som är 18-21 år. Vi tycker att en myndig person ska straffas som myndig. Jag vet att detta är Morgan Johanssons avdelning, men jag förutsätter att ni samarbetar. Alliansregeringen tog initiativ till bland annat en översyn av transporter av frihetsberövade för att renodla polisens uppgifter. Förra veckan tog riksdagen beslut om att Kriminalvården kommer att ha huvudansvaret och utföra de flesta av dessa transporter. Det är jättebra, för det kommer att avlasta polisen. Men vi har också ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska återuppta den utredning som vi i alliansregeringen tillsatte om att se över vilka andra uppgifter som skulle kunna renodlas, så att andra myndigheter eller aktörer skulle kunna göra vissa uppgifter som polisen har nu. Jag skulle gärna vilja veta när regeringen kommer att återuppta denna utredning om att avlasta polisens arbetsuppgifter. Det finns som sagt ett tillkännagivande. Sedan måste jag rätta Anders Ygeman när han påstår att jag inte uppskattar polisernas arbete. Jag har själv jobbat 30 år som polis. Jag vet vilket otroligt jobbigt, slitsamt och svårt jobb det är. Är det någon som har vett att uppskatta deras jobb är det faktiskt jag. Jag vet hur det är att stå ensam med en patrull någonstans i mörker och vara omgiven av farliga människor som försöker attackera en. Jag har känt den rädslan och vet exakt hur det är. Är det någon som uppskattar deras arbete är det jag.
Fru ålderspresident! Ellen Juntti frågar när vi ska återuppta utredningen om renodling. Det ska vi inte. I stället för att utreda saker genomför vi dem. Det är därför som vi nu, som Ellen Juntti själv framhöll, tar bort transporter och den delen av handräckningen från polisen. Vi kommer att fortsätta med att ta bort djuren från länsstyrelsen. Alla dessa saker som utredningen hade att utreda kommer vi att genomföra. Om Ellen Juntti själv läser utredningen ser hon att det också är utredarens slutsats. Det behövs inte fler utredningar; det behövs beslut. De besluten levererar regeringen. Jag kan avslöja för Ellen Juntti att utöver de förslag som utretts kommer det fler förslag på renodling av polisens verksamhet. Om Ellen Juntti känner stolthet över det arbete som 30 000 polisanställda i Sverige gör vore det klädsamt om hon då och då också uttryckte det i riksdagens talarstol. Sedan delar jag Ellen Junttis avsky mot dem som kastar sten i norra Stockholm, men jag har lite svårt att förstå vad det har för koppling till debatten om antalet poliser i Göteborg.
Fru ålderspresident! Statsrådet Ygeman frågar om jag uppskattar polisens arbete. Det är en ganska onödig fråga, för jag tog upp detta i mitt förra inlägg. Jag uppskattar verkligen deras jobb, och jag vet också hur farligt, krävande och svårt det är. Jag uppskattar det verkligen. Det är bra att det kommer förslag på hur man ytterligare ska renodla polisens uppdrag. Då är ju frågan: När kommer det? Jag hoppas att det kommer ganska snart, för läget är akut. Det här hör ihop med frågan om fler poliser. Avlastar man polisen från onödiga uppgifter blir det fler poliser på gator och torg. Det största hot jag ser när det gäller brottslighet i dagsläget är de unga gängkriminella. De är det största hotet. Vanliga människor vågar knappt gå ut i många lägen. Som jag sa förut är 30 procent av kvinnorna rädda för att gå ut i sitt eget bostadsområde. Detta är helt enkelt förfärligt. De brottslingar som kastar sten och attackerar oskyldiga människor måste bort från gator och torg. Vi vill ha strängare straff. Avslutningsvis tackar jag statsrådet Ygeman för debatten. Återigen: Jag uppskattar polisens arbete. Statsrådet ska inte tvivla på det en endaste sekund.
Fru ålderspresident! Bra, då tackar jag för det! Jag är alldeles övertygad om att vi kommer att kunna göra mer saker för att stödja dessa hårt arbetande poliser i deras arbete.